Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är viktig för de handikappade medborgarna i vårt land. Den ger dem möjlighet till att genom en rationellare organisation få en förbättrad service när det gäller hjälpmedlen. När De handikappades riksförbund i slutet av 1950 och början av 1960-talen drev kampanjer för att samhället skulle tillhandahålla de handikappade tekniska och ortopediska hjälpmedel var det denna organisation som bröt isen. Men ingen vågade då drömma om att man 1972 skulle vara beredd från samhällets sida att satsa 135 miljoner kronor på just denna verksamhet. Jag ser i denna proposition ett bevis för att handikapporganisa tionernas strävanden att åstadkomma en förbättring härvidlag för sina medlemmar verkligen burit frukt. Jag tycker att vi bör ge socialministern ett erkännande för att han och hans medarbetare här har lyckats på ett utmärkt sätt få till stånd en bra ordning i detta avseende. Det är nämligen mycket viktigt att de handikappade får del av de hjälpmedel som samhället tillhandahåller, och det måste bli bättre och effektivare i fortsättningen med den organisation som här föreslås. Bakom tillkomsten av propositionen som ju syftar till en samordning och effektivisering av upphandlingen av hjälpmedel ligger alltså ett betänkande från hjälpmedelsgruppen. Förslaget innebär att socialstyrelsen skall få ett hjälpmedelsråd, att förbrukningsartiklar av vissa slag skall tillhandahållas på apoteken, att kostnaderna för dessa skall ersättas av försäkringskassorna och att riktlinjer skapas för ett förenklat bidragsförfarande när det gäller enklare hjälpmedel och vissa ändrade bidragsregler för vissa andra hjälpmedel. Utskottet tillstyrker propositionen i dess helhet. Vi inom utskottet ställer oss bakom principerna för hjälpmedelsförslaget. Vi anser det väl avvägt, och den åtgärd som här vidtas kommer säkerligen att praktiskt visa sig vara riktig. I några reservationer har förts fram olika motförslag till utskottets förslag. Det gäller bl.a. frågan om hjälpmedelsrådets sammansättning. Enligt propositionen bör hjälpmedelsrådet vara ett sakkunnigorgan som skall biträda socialstyrelsen med bedömningar och råd inom hjälpmedelssektorn. Utskottet understryker att rådet bör vara ett organ som är sakkunnigt på området. Man delar alltså socialministerns uppfattning att det inte bör vara ett råd där intresseorganisationerna är företrädda av så att säga självskrivna ledamöter. Jag vill i detta sammanhang säga att socialstyrelsen just i dagarna har tillsatt något som heter en rådgivande nämnd i handikappfrågor, där representanter för handikapporganisationerna ingår: Sven-Olof Brattgård, känd handikappforskare, Charles Hedkvist, ordförande i De blindas förening, och Richard Sterner, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn. I detta organ som skall bistå socialstyrelsen med råd och hjälp när det gäller handikapparbetet har man alltså berett möjlighet just för de handikappade själva att få vara med och driva på utvecklingen. Då bör man alltså se dessa båda ting som så att säga en samordning där man å ena sidan har ett hjälpmedelsråd och å andra sidan den rådgivande nämnd som skall biträda socialstyrelsen med hjälp och råd åt handikapparbetet i stort. I reservationen I föreslås — som både herr Hamrin och herr Carlshamre varit inne på — att det i hjälpmedelsrådet skall finnas företrädare för de handikappade men också för sjukvårdshuvudmännen. Utskottet avstyrker motionärernas förslag. Vi anser att det är riktigt att det inte finns några speciellt självskrivna ledamöter i denna församling, men såvitt jag förstår lägger utskottets förslag inga som helst hinder i vägen för att också de som tillhör handikapporganisationer utses till ledamöter i hjälpmedelsrådet. Men det bör betonas att en av svårigheterna när det gäller att åstadkomma en lösning som reservanterna är inne på är att det finns en flora av organisationer på han”ikappområdet. Vem skall då kunna utpekas som någon speciellt självskriv sn kandidat för handikapprörelsen, om det skrivs in i beslutet att den skall vara representerad. Skall det vara en representant för De handikappades riksförbund? Skall det vara en representant för reumatikerna, för de polioskadade, de sockersjuka eller de hjärtoch lungsjuka? Jag skulle kunna mångfaldiga dessa exempel, men det måste med denna mängd av organisationer stå klart för var och en att det är mycket svårt för att inte säga orimligt och omöjligt att tillmötesgå de önskemål som kommit till uttryck i reservationen. Utskottet utgår ifrån att det inte bara skall vara möjligt utan även självklart att man, när man tillsätter ledamöter i detta råd, skall välja just sådana som är sakkunniga på området och som har erfarenhet av och känner till dessa problem. Vi menar alltså att det inte behöver skrivas in i riksdagsbeslutet att handikapporganisationerna — lika litet som sjukvårdshuvudmännen — skall vara självskrivna att vara representerade i hjälpmedelsrådet. Man torde emellertid kunna räkna med att det finns möjligheter, utan att det skrivs in i riksdagsbeslutet, att de skall kunna placeras där. Den andra reservationen rör frågan om upphandlingen av hjälpmedel. På den punkten har utskottet godkänt propositionens förslag om att UUH, dvs. utrustningsnämnden för universitet och högskolor, skall vara det upphandlingsorgan som får ta hand om frågan. Det tycker vi egentligen är en förnämlig lösning. Man har alltså organisationen klar, den har erfarenhet från upphandlingsverksamhet, låt vara på områden som ligger utanför handikappsidan, men i och med att man har förhandlingsoch upphandlingsvana är det såvitt vi förstår en bra lösning på den frågan. Utskottet har, som framgår av utskottet skrivning, understrukit med anledning av en motion att det är naturligt att UUH och Landstingens inköpscentral, LIC, kommer att samarbeta. LIC levererar ju redan nu stora delar av handikapphjälpmedel till landstingens inrättningar, LIC är landstingens egen inköpsorganisation, och därför är det såvitt vi förstår lämpligt att man har ett sådant samarbete. Jag tyckte att herr Carlshamre var inne på tanken att utskottets förslag skulle ålägga UUH att samarbeta med LIC. Det är inte fråga om ett åläggande, utan det är fråga om ett samarbete på, om jag får säga det, högsta nivå för att man skall kunna nå ett gott resultat. Egentligen skulle det ju i och för sig inte behöva skrivas att det skall vara ett samarbete, för det måste man ju ta som en naturlig sak att ett samarbete förekommer mellan landstingens, dvs. sjukvårdshuvudmännens, stora inköpsorganisation och den nya upphandlingsorganisation som man här föreslår. I övrigt säger utskottet på denna punkt att handikappinstitutet i första hand skall hålla kontakten med industrin och distributionsföretagen, liksom styrelsen för teknisk utveckling. Dessutom blir det självklart en uppgift för upphandlingsorganet att göra detta. Vidare satsar man 1 miljon kronor för att initiera och stimulera det utvecklingsarbete som skall bedrivas på handikapphjälpmedlens område, och det är också en värdefull sak i detta avseende. I reservationen 3, som också gäller upphandlingen, vill man att socialstyrelsen skall handlägga frågan — det är alltså fru Marklunds reservation. Jag undrar om inte reservanten är ute på en litet felaktig väg. Om man låter socialstyrelsen få hand om detta arbete, kommer socialstyrelsen självklart att utse en arbetsgrupp som får handlägga det arbetet. Vad vinner man då? Man vinner ett bättre resultat, såvitt jag förstår, om man låter det organ som föreslås i propositionen klara den uppgiften. Reservationen 4 gäller de ortopediska skorna. Propositionen och även utskottet vill införa en avgift av 80 kronor per par skor. Motiveringen till detta är att man enligt vad erfarenheten visar utlämnar sådana skor i betydande utsträckning även till personer som har råd att betala sina skor. Man menar alltså att de 80 kronor som det gäller i detta avseende — de motsvarar inte hela kostnaden, långt därifrån — är ett normalt skopris så att säga, och det tycker vi att man bör kunna betala för de hjälpmedlen. Jag vill dock betona med anledning av vad fru Marklund var inne på, att utskottet säger att utskottet vill understryka att bestämmelserna utformas så att ”särskilda regler efter differentierade avgifter kan fastställas för den mindre grupp — huvudsakligen barn — för vilka det av medicinska och sociala skäl får anses obilligt att ta ut den angivna avgiften”. Här har man alltså möjlighet att för de verkligt behövande ge gratis skor även i fortsättningen, men man ger inte skor gratis så att säga över hela linjen. Man understryker ytterligare på ett ställe i utskottets betänkande att det är frågan om att man här skall ta särskild hänsyn till barnen. Reservationen S5 gäller distributionen av hjälpmedel som apoteken skall handha. Inom Apoteksbolaget pågår för närvarande en planläggning när det gäller distributionssystemet efter den 1 januari 1973. Utskottet säger med anledning av den motion som föranlett reservationen 5 att det måste vara Apoteksbolagets uppgift att självt avgöra hur det skall bli med ett eventuellt övertagande av de varulager som nu finns i enskilda händer. Det behövs följaktligen inte något riksdagsbeslut för att klara den saken. Det är helt enkelt en naturlig uppgift för Apoteksbolaget som får hand om denna verksamhet att träffa avgörandet beträffande övertagande och köp av ifrågavarande varulager. Ett bibehållande av de inköpskanaler som nu finns blir knappast möjligt efter årsskiftet. Man kan, såvitt jag förstår, knappast tänka sig en bättre lösning än att låta apoteken, dit människorna ändock ofta har ärenden, sköta denna distribution av hjälpmedel som skall bekostas av samhället. Då är det naturligt att man också har ett samhälleligt distributionsnät. Herr Carlshamre hade en annan uppfattning. Den redovisas i hans reservation, reservationen 5, och jag vill bara säga att det säkerligen går att lösa denna fråga på ett förnuftigt sätt utan att man behöver göra några speciella åtaganden från riksdagens sida på den här punkten. Den sista reservationen rör ordinationsrätten. Det är klart att detta är en ytterligt viktig fråga, eftersom det här rör många gånger mycket dyrbara hjälpmedel. Det rör sig, som herr Carlshamre sade, om hjälpmedel som kan kosta 30 000 å 35 000 kronor, dvs. ungefär lika mycket som två personbilar av mellanklass. Det går naturligtvis inte att överlåta åt läkare att ensamma i praktiken avgöra sådant, utan här måste det finnas ett överorgan som så att säga gör bedömningen i slutskedet. Jag vill också betona att ordinationen av hjälpmedel är en svår fråga, en besvärlig fråga. Där måste man ta hänsyn till både medicinska och sociala skäl. Det är klart att om man skulle göra som herr Carlshamre förordade, nämligen låta en läkare ordinera ett hjälpmedel och sedan låta vederbörande få det omedelbart för utprovning, så finns det risker för en snedvridning av frågan. Den är så pass viktig, med hänsyn till att det gäller så dyra hjälpmedel, att det finns all anledning att hålla fast vid den nuvarande ordningen. Om vi undersöker hur man har kunnat få ned väntetiden, finner vi att det ändå för närvarande rör sig om en relativt kort tid. Av de 335 ärenden som man hade i socialstyrelsen förra året avgjordes 110 inom en månad, 235 inom två månader och 303 inom tre månader. Det återstod följaktligen bara 32 ärenden som det tog mer än sex månader att handlägga. I det sammanhanget skall vi hålla i minnet att de handikappade det gäller att hjälpa kanske är sådana som har varit handikappade under en ytterligt lång tid, så att det ur den synpunkten, om man ser det i ett litet längre perspektiv, inte kan ha någon avgörande betydelse, om leveransen skulle behöva ta låt oss säga två, tre eller fyra månader längre tid. Det viktigaste är enligt mitt förmenande att den handikappade får just det hjälpmedel som bäst passar honom eller henne. Jag tror att var och en kan förstå att väntetiden är ofrånkomlig i vissa extrema fall. Men man skall hålla i minnet att det är ett ytterst litet antal fall som tar mer än några månader i handläggning. Utifrån dessa utgångspunkter måste det enligt mitt förmenande vara fel att ändra ordinationsrätten. Jag tror att man knappast kan gå längre än man för närvarande gör. När det gäller talet om de längre serierna förstår jag väl att det kan ha sina fördelar för fabrikanterna om de får tillverka hjälpmedel som ligger ute på sjukvårdsinrättningarna och kan vara färdiga att så småningom tas i bruk. Men vinsten med att företagen skulle kunna göra längre serier och därmed förbilliga tillverkningen tror jag kommer att ätas upp av lång lagerhållning och därmed också förhållandevis höga lagringskostnader i form av räntor och annat. Sett ur tillverkarens synpunkt är det väl inget tvivel om att han kan ha fördelar av långa serier, men jag tror inte att kostnadsminskningen för samhället står i proportion till vad vinsten kan vara för den enskilde tillverkaren. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Göran Karlsson har enligt min mening litet bisarra motiveringar för en del av sina och utskottets ställningstaganden. När han inte vill släppa in de handikappades organisationer i hjälpmedelsrådet, motiverar han det — om jag uppfattade rätt, och det tror jag — med att ledamöterna i det rådet bör vara sakkunniga. Därför bör inte gälla någon självskrivenhet för de handikappades organisationer att representeras. Finns det några människor, herr talman, som är sakkunniga i fråga om handikapp och önskvärdheten av och sättet att motverka sådana, så borde det rimligen vara de handikappade. Herr Göran Karlssons motivering borde rimligen leda fram till rakt motsatt förslag mot det han Sedan spårar jag en viss inkonsekvens i herr Karlssons sätt att resonera. Apoteksbolaget, säger han, bör självt — utan pekfingrar från riksdagen, uppenbarligen — bestämma om man skall ha något samarbete med den enskilda handeln. Men det = centrala upphandlingsorganet, utrustningsnämnden för universitet och högskolor, skall inte bestämma på samma sätt, obundet, om man behöver eller inte behöver samarbeta med Landstingens inköpscentral. Låt vara att det inte formellt föreligger något åläggande, men jag vill se det ämbetsverk som läser ett utskottsbetänkande, där det uttryckligen står att det är naturligt att man upptar ett sådant samarbete, och som inte uppfattar en sådan fingervisning från riksdagens sida som ett åläggande, någonting som man bör efterleva. Vi får nog försöka stå på antingen det ena benet eller det andra, herr Karlsson, eller helst på båda två. — Det här var visst väldigt konstigt formulerat, herr talman. Nåja, det var herr Karlssons anförande också i detta stycke, så det kanske jämnar ut sig. Skall vi verkligen, säger herr Karlsson, överlåta till läkaren att ensam avgöra om ett hjälpmedel, kanske i kostnadsklassen 30 000 kronor och mer, skall utlämnas eller inte? Nej, naturligtvis inte, ingen har föreslagit det. Ingen har velat tumma på den handläggning som utskottet föreslår. Det är socialstyrelsen som skall ha avgörandet. Man kan naturligtvis säga att detta avgörande inte kan träffas utan att man lägger mycket stor vikt vid läkarutlåtandet — det är dock läkaren som är sakkunnig på detta område. Men det vi har velat åstadkomma med reservationen är att under tiden som socialstyrelsen handlägger ärendet skall man också kunna passa på att utprova och modifiera hjälpmedlet. Därmed är inte någon nämnvärd kostnad riskerad, för vi vet alla att om det skulle visa sig att utprovningen utfaller negativt och man inte kan få fram ett adekvat hjälpmedel, då finns hjälpmedlet kvar och kan användas till utprovning och modifiering för någon annan patient. Det är ju inte så att det förfares under utprovningstiden.
Herr talman! Även jag finner motiveringen från herr Göran Karlsson då det gäller sammansättningen av rådet något egendomlig och något haltande, för att använda herr Carlshamres uttryck. Om man motiverar den sammansättning som propositionen föreslår och som majoriteten i utskottet har tillstyrkt såsom bättre och effektivare, finner jag alltså detta egendomligt. Om man säger att det skall vara ett sakkunnigorgan och inte ett intresseorgan, så finner jag också det egendomligt, eftersom man då rycker undan grunden för varje försök till en demokratisering av organen i olika sammanhang. Säger man att det inte skall vara några självskrivna ledamöter, så betyder väl inte det att man inte skall kunna tänka sig ledamöter från handikapporganisationen i rådet. Och om man motiverar detta med att det är så svårt att få några representanter från de handikappade, så frågar jag mig: Var det lättare när man tillsatte den rådgivande nämnden och från 16 handikapporganisationer valde ut 7 ledamöter i den nämnden? Nog borde väl socialministern med sitt goda handlag i det här fallet kunna få fram en representant från de handikappade till det tänkta rådet. Jag tror att det ur många synpunkter sett, både ur sakkunnigsynpunkt och ur demokratisk synpunkt, skulle vara en betydligt mera tillfredsställande ordning än den som man tänkt sig i propositionen.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna befarar att jag och mina medmotionärer är ute på litet felaktiga vägar när vi går emot det här med hjälpmedelsråd. Men det har ytterst att göra med att vi i ett sådant råd har sett en risk för att vi får ännu ett fristående organ på handikappområdet, där det ju redan finns så många sådana. Och vi kan inte se det som någon förenkling och effektivisering av detta arbete, vilket ju propositionen ändå syftar till. Vi tror att det blir betydligt effektivare om socialstyrelsen inom sin ordinarie verksamhet har en grupp som handlägger de frågor det här gäller. Beträffande bidragsreglerna för ortopediska skor m.m. anför herr Karlsson i Huskvarna att verkligt behövande även i fortsättningen skall kunna få erforderliga skor kostnadsfritt. Men detta förändrar ju inte det faktum att man med dessa nya principer frångår principen om att alla hjälpmedel skall finansieras av samhället — en enligt min mening mycket väsentlig princip. Inte heller minskar herr Karlssons argument betydelsen av vad jag sagt om de problem som uppkommer för läkare och andra som skall träffa avgörandet i de gränsfall som i sådana här sammahang alltid måste uppstå.

Herr talman! Herr Carlshamre och herr Hamrin har varit inne på frågan om handikapporganisationerna och deras eventuella representation i hjälpmedelsrådet, och herr Carlshamre sade i det sammanhanget att jag understrukit att de representanterna skulle vara sakkunniga. Ja, herr Carlshamre, min uppfattning är att det inte kan finnas några hinder i världen för socialdepartementet att ta med representanter för de handikappade i det organ som skall tillsättas. Jag betraktar det tvärtom som en naturlig sak att så sker. Men vi vill inte ha inskrivet i förslaget att det skall vara en partsrepresentation. Det är detta som har varit det väsentliga här. Sedan sade herr Carlshamre att det är skillnad på min inställning när det gäller Apoteksbolaget och när det gäller UUH. Då vill jag förtydliga för herr Carlshamre vad utskottet menar. På s. 19 i utskottets betänkande står följande: ”— — — med hänsyn främst till att landstingen är de huvudsakliga avnämarna på området framstår det som naturligt att samarbete eftersträvas mellan UUH och LIC.” Vad finns det för något i det uttalandet, herr Carlshamre, som innebär en inkonsekvens till vad jag sade om Apoteksbolaget och de privata företagen? Ingenting hindrar Apoteksbolaget från att samarbeta med privata företag, och ingenting ålägger UUH att ha samarbete med LIC. Jag föreställer mig att det i båda fallen kommer att vara självklart att man tar kontakter och samarbetar i frågor där detta är naturligt. När det sedan gäller ordinationen kan man ju se på utvecklingen, herr Carlshamre. Då väntetiden i de allra flesta fall inte är längre än högst två månader finns det ingen anledning att ändra på de nuvarande reglerna. De är tillräckliga för att garantera att de handikappade får den behandling som de skall ha. Slutligen vill jag säga till fru Marklund att det för närvarande inom socialstyrelsen finns ett organ som handlägger vissa hjälpmedelsfrågor, och om vi nu får ett från socialstyrelsen fristående organ som har till speciell uppgift att se till att hjälpmedelsfrågorna löses på ett vettigt sätt, så ser jag inget negativt i det. Tvärtom ser jag det som ett mycket värdefullt komplement till de övriga organ vi har på handikappområdet.

Herr talman! Ingenting hindrar att Apoteksbolaget upptar samarbete med den enskilda handeln, sade herr Karlsson i Huskvarna, men det behövs inget riksdagens uttalande fördenskull. Ingenting hindrar heller att det i hjälpmedelsrådet ingår representanter för de handikappades organisationer, men det behövs inget riksdagsuttalande på den punkten. Men när det gäller utrustningsnämndens samarbete med en av tillverkarna av de produkter som man skall upphandla, då behövs det ett riksdagens uttalande för att man skall vara säker på att detta samarbete kommer till stånd. Man understryker att det är naturligt med ett sådant samarbete. Om jag tolkade herr Karlsson i Huskvarna rätt, anser han uppenbarligen också att det är naturligt att Apoteksbolaget samarbetar med den enskilda handeln samt att man ser till att man får företrädare för de handikappades organisationer i hjälpmedelsrådet. I ena fallet behövs det ett riksdagens uttalande, i andra fallet inte. Och det olyckliga är att riksdagens uttalande anses behövas på den enda av dessa tre punkter, där det verkligen är tvivelaktigt. Vad är det nämligen maa här gör? Ja, man kan säga att Landstingens inköpscentral är någonting av vad statsminister Palme brukar kalla för ett public service-företag, vad vet jag? Men det är en enskild tillverkare bland andra av de produkter som utrustningsnämnden skall upphandla, och vad man gör när man särskilt understryker att det bör ias upp ett samarbete är att man direkt inbjuder till vad som med ett fult ord brukar kallas för mygel. När det sedan gäller väntetiderna är jag medveten om att de har förkortats, men jag kan ändå inte följa herr Karlssons i Huskvarna resonemang. Väntetiderna är inte obetydliga. Och vad är det som talar emot att försöka så att säga använda samma väntetid för två syften, i stället för att lägga den ena ovanpå den andra, vilket blir fallet om utskottets majoritet får som den vill? Då kommer man först att behöva ett antal månader — fler eller färre, upp till sex eller sju — för den administrativa handläggningen och därefter i många fall ett antal månader för den praktiska utprovningen och anpassningen av de hjälpmedel det gäller. Vad reservanterna föreslår är bara att detta skall kunna ske samtidigt, och det bör rimligen kunna ske utan nämnvärd kostnadsökning, eftersom ett eventuellt misslyckande med anpassningen inte leder till att det dyrbara hjälpmedlet förfars, utan det kan användas vid ett nytt besök för någon annan patient. Jag har särskilt svårt att dela herr Karlssons uppfattning när han säger att eftersom det här gäller människor som i de flesta fall redan under lång tid dragits med sitt handikapp, kanske i åratal, så spelar det inte så stor roll om de får vänta ett par tre eller fem sex månader till. Jag tycker det är precis tvärtom; ju längre man tidigare har tvingats vänta, ju längre man utan hjälpmedel fått dras med sitt handikapp, desto angelägnare måste det vara att den ytterligare väntetiden förkortas så mycket som någonsin är möjligt.
Herr talman! Jag vill fråga herr Carlshamre: Om det gäller en människa som suttit handikappad under lång tid och det är fråga om att åt honom eller henne pröva in ett lämpligt fordon, kan det då vara avgörande om han eller hon kan få detta fordon en eller två månader förr eller senare? Det intressanta i herr Carlshamres resonemang är mindre omsorgen om de handikappade än omsorgen om enskilda intressen. Här har herr Carlshamre stått och talat om att Apoteksbolaget måste samarbeta med enskilda företagare. Det resonemang herr Carlshamre för gäller, även om det är kamouflerat, ingenting annat än Permobilen, som herr Carlshamre vill lägga ut serietillverkning på. Det är det jag — och den meningen tror jag delas av utskottsmajoriteten — är mycket skeptisk till, och det är sådana skäl som gör att man tvingas att här kammaren svara herr Carlshamre i klartext när han försöker kamouflera vad det gäller. Det är inte så att utskottsmajoriteten är kallsinnig till de handikappade. Men våra erfarenheter av hur det går till på detta område gör att vi tvingas till en viss återhållsamhet så att vi inte utan vidare inför regler som kan leda till besvärligheter. Herr Carlshamre står med andra ord här och talar mera för de enskilda intressena än för de handikappades.

Herr talman! Jag tillhör i denna fråga utskottsmajoriteten, och jag vill klart deklarera att jag tycker att det är mycket tillfredsställande att detta förslag framlagts; det leder till ett förenklat bidragsförfarande — det tycker jag är oerhört värdefullt —, till en bättre samordning och till en effektivisering. Jag skall bara ta upp ett par punkter. Jag hade väckt en motion, där jag hävdade uppfattningen att LIC skulle kunna ha hand om upphandlingen. Jag har dock kunnat ansluta mig till utskottsmajoritetens skrivning. Jag är mycket förvånad över herr Carlshamres resonemang på denna punkt. Han talar om att det är principiellt felaktigt att uttala sig för ett samarbete mellan LIC och utrustningsnämnden. Han gör t.o.m. gällande att utskottsmajoritetens skrivning inbjuder till mygel. Men, herr Carlshamre, Landstingsförbundet, som är huvudman för huvudmännen för denna verksamhet, har väl ändå ett ansvar. Det är helt naturligt att denna huvudman är intresserad av att vi får fram de bästa hjälpmedlen till de handikappade. Beträffande ordinationsrätten säger herr Carlshamre att han har haft kontakt med tillverkare av hjälpmedel. Det har inte jag, men eftersom jag arbetar en hel del med dessa frågor på landstingsplanet har jag låtit personalen på rehabiliteringscentralen i mitt län gå igenom utskottsbetänkandet och ta del av utskottets synpunkter. Personalen lägger andra synpunkter på frågan än herr Carlshamre gör. Man ser det som oerhört värdefullt att slippa träffa avgörandet beträffande de mycket dyrbara hjälpmedlen.

I reservationen 6 sägs — som herr Carlshamre utförligt har tagit upp — att inköp bör ske av sådana kvantiteter hjälpmedel att klinisk prövning av angivna slag kan ske på ordination av alla som har ordinationsbehörighet och att det skulle vara lämpligt med tillverkning i längre serier. Såvitt jag förstår måste det vara permobilen som reservanterna tänker på. De elektriska s.k. utomhusrullstolarna är nämligen inte tillverkade speciellt för varje särskilt fall utan de måste kompletteras i många avseenden. Jag skulle vara intresserad av att få veta om herr Carlshamre tänker på någonting annat än permobilen. Till socialministern vill jag säga att de som på vårt länsplan handlägger dessa frågor anser att summan 5 000 kronor borde höjas till 8 000 å 10 000 med hänsyn till de prisstegringar som har skett. Det är något som bör övervägas så småningom. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att yrka bifall till reservationen 4 i socialutskottets betänkande nr 14. I den reservationen hänvisas till två motioner. Den ena av dem är motionen 1515, undertecknad av Bernt Ekinge och mig, där vi vänder oss emot propositionens förslag att lägga en avgift på ortopediska skor och att ta bort statsbidraget för hålfotsinlägg. Enligt propositionen räknade man med att avskaffande av statsbidragen för hålfotsinlägg och införande av egenavgift på 80 kronor för ortopediska skor skulle innebära en besparing på sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

Den reservation som här görs gäller alltså i stort sett både ortopediska skor och hålfotsinlägg.

tjänsten har jag inhämtat en del uppgifter om de resonemang som fördes i samband med att man ändrade bestämmelserna i de här frågorna. Tidigare hade de handikappade att erlägga en egenavgift för sina hjälpmedel. Enligt de uppgifter jag fått uppgick egenavgiften under åren 1955-1962 till en fjärdedel av den totalkostnad som hjälpmedlet betingade. Man hade då en karensavgift på 3 kronor. Då nöjde man sig alltså med att begära en fjärdedel av totalkostnaden för handikapphjälpmedlen, medan man nu är beredd att gå ända upp till 80 kronor i egenavgift för ortopediska skor. I det sammanhanget menade man tidigare att den enskildes andel av dessa kostnader ofta blev betungande. En del landsting gav också särskilda fyllnadsbidrag för att underlätta för de handikappade som behövde hjälpmedel att skaffa sig sådana. Det var emellertid inte alla landsting som gjorde detta, och fyllnadsbidragen varierade i olika landsting som lämnade sådana. Till underlag för propositionen förelåg en departementspromemoria. I den föreslogs ett karensbelopp på 10 kronor vid nyanskaffning av handikapphjälpmedel, men departementschefen avvisade detta förslag, bl.a. med den motiveringen att det kunde bli betungande för handikappade som behövde flera olika typer av hjälpmedel. Det är väl också rätt klart att det finns en del personer som har behov av olika typer av hjälpmedel samtidigt. Jag vill ytterligare understryka att det den gången — år 1962 — var fråga om 10 kronor i egenavgift, som man menade kunde vara betungande för de handikappade. Nu tycker man att 80 kronor kan vara en lämplig egenavgift. Vi har i vår motion 1515 bl.a. sagt att vi anser att detta område inte är ett sådant område som man bör ge sig in på när man vill vidta besparingsåtgärder. Vi anser att det är mycket tveksamt, framför allt därför att det rör sig om människor som redan tidigare ofta har svag ekonomi på grund av sitt handikapp. Dessutom behöver de köpa nya skor oftare än andra människor, eftersom de för det mesta har en starkare förslitning av sina skor än vad de människor har som saknar handikapp av denna typ. De hålfotsinlägg som man nu kan få statsbidrag till är hålfotsinlägg av speciell typ. I den författning som finns om detta heter det att det skall vara hålfotsinlägg av Langes typ, för vilka ordinationsrätt tillkommer läkare vid lasarettsklinik för ortopedi. Det innebär att statsbidrag inte har utgått för vilka hålfotsinlägg som helst. Det är alltså fråga om hålfotsinlägg som verkligen har betydelse för den som använder dem, och vi menar att det inte är riktigt att ta bort statsbidragen för dem. Sedan skulle jag gärna något vilja beröra remissinstansernas syn på den här frågan. Jag kan inte hjälpa att jag anser att remissutlåtandena har redovisats mycket slentrianmässigt i propositionen, och åtminstone i en del fall kommer inte de direkta uttalandena fram i propositionen. Jag har fått en sammanfattning av remissutlåtandena på detta avsnitt. Sammanfattningen är gjord inom socialdepartementet, och jag har ingen anledning att betvivla att det som står där är riktigt. Om man bläddrar igenom den finner man att betydligt fler landsting har uttalat sig negativt till de åtgärder som föreslås i propositionen än som redovisas i densamma. Vissa remissyttranden är vidare redovisade på ett sådant sätt att man inte riktigt vet hur de skall tolkas.

När det gäller egenavgiften på ortopediska skor heter det: ”Ett uttagande av en egenavgift på 80 kronor per par skor innebär då en merutgift för de handikappade i förhållande till andra. — — — Med hänsyn till det anförda anser sig styrelsen inte kunna tillstyrka arbetsgruppens förslag.” Jag vill bara hänvisa till ytterligare ett remissyttrande, men jag läser inte vad som skrivits i propositionen. Jag avser yttrandet från statens handikappinstitut. Det har sagts tidigare i debatten att handikappinstitutet ser de föreslagna åtgärderna som ett avsteg från principen om fullt statsbidrag till hjälpmedel. Handikappinstitutet säger enligt sammanfattningen: ”Handikappinstitutet avstyrker att hålfotsinlägg av Langes typ avföres från statsbidragsgivningen.” Efter att ha resonerat litet om detta, säger handikappinstitutet om ortopediska skor: ”Förslaget om en egenavgift på 80 kr. för ortopediska skor anses utgöra ett avsteg från principen om fullt statsbidrag till hjälpmedel. — — — Institutet avstyrker därför den föreslagna egenavgiften på 80 kr.

Herr talman! Jag har burit fram motion 1519 tillsammans med kamrater från samtliga fem partier här i kammaren. Den berör de särskilt kostsamma hjälpmedlen, dvs. de som kostar mer än 5 000 kronor. Förslagen i motionen har följts upp i reservation nr 6. Jag måste beklaga att inte utskottet i sin helhet har följt motionens förslag.

Samhället bör på allt sätt medverka till att de som har ett allvarligt handikapp får tillgång till hjälpmedel, som möjliggör för dem att leva ett så normalt liv som över huvud taget är möjligt. Det är naturligtvis angeläget att de får disponera sådana hjälpmedel så snart som möjligt. Självklart måste det förekomma en viss utredning och även prövning, innan man kan bestämma sig för att hjälpmedlet är lämpligt, men alla tänkbara åtgärder bör vidtas för att förkorta den tiden. Om man följer ett ärende från början, finner man att det först tar 2 3 3 månader i väntetid och utredning hos läkaren. Där medverkar ju inte bara läkaren själv utan också kuratorer och sjukgymnaster t.ex. Sedan går ärendet till socialstyrelsen. Där tar det ett antal månader, en eller flera. I vissa ärenden dröjer det åtskilliga månader, innan socialstyrelsen avgjort frågan. Därefter går ärendet till Kungl. Maj:t, där det tar några veckor. Efter det är det ändå inte färdigt, utan man skall också rekvirera hjälpmedlet. När det är fråga om dyrbara hjälpmedel kan det vara tillbehör som måste tillverkas, och man måste noga pröva att patienten klarar av hjälpmedlet. Det kan alltså ta avsevärd tid. Sammanlagt tar det många månader, innan patienten får sitt efterlängtade hjälpmedel. Vad gäller prövningen hos Kungl. Maj:t föreslog redan 1970 den arbetsgrupp inom socialdepartementet, den s.k. hjälpmedelsgruppen, som tidigare åberopats här, att man skulle ta bort den överprövningen i individuella fall. Det föreslås också i motionen och reservationen, och jag tycker att det finns all anledning att nu följa det råd som hjälpmedelsgruppen gav. Statistik för handläggningen i socialstyrelsen har tagits upp i utskottet. Jag vill påpeka att i alla de ärenden, 335 under år 1971, som anges där, gäller huvuddelen relativt enkla hjälpmedel — inte de dyrbaraste. De är ett fåtal bland dessa. Statistiken är också i viss mån ofullständig. Man har inte berört ärenden från 1970 som avgjordes först under 1971 eller som kanske till äventyrs ännu inte har avgjorts. Enligt den statistik som är förebragt är det ändå 32 ärenden under år 1971 som har tagit mer än tre månader, och utskottets ordförande menar att det är väldigt litet. Jag tycker inte det, i synnerhet om man lägger till de 53 ärenden som har lämnats kvar till år 1972. Av dessa har 35 avgjorts under första kvartalet. Alltså är det 18 av dessa ärenden som har tagit minst tre månader. Sammanlagt blir det för 1971 och första kvartalet 1972 50 ärenden som har tagit mer än tre månader i socialstyrelsen. Om man lägger till behandlingstiden hos Kungl. Maj:t, blir det ungefär fyra månader och däröver. Det är sannolikt att de här 50 ärendena gäller just de svårast handikappade. De siffror som anförts i motionen gäller Permobil S, inte därför att motionärerna är speciellt intresserade av Permobil utan därför att den är den enda särskilt dyrbara rullstolen för gravt handikappade som finns på marknaden i dag såvitt jag kan förstå. Enklare hjälpmedel finns också från andra företag men alltså inte av samma karaktär som Permobil S. Detta hjälpmedel kostar över 30 000 kronor. Handläggningstiden för denna rullstol har i socialstyrelsen varit i medeltal 11,9 veckor, alltså ungefär tre månader, hos Kungl. Maj:t 3,8 veckor och för rekvisition 2,2 veckor, dvs. sammanlagt ungefär 18 veckor eller 4,5 månader. Det är glädjande nog en förkortning. Om man jämför med år 1969 var motsvarande tid då ungefär sju månader. Därtill kommer alltså leveranstiden inklusive den speciella utprovningen som är mellan två och tio veckor och i medeltal 6,7 veckor. Det finns dessutom vissa ärenden som blir liggande mycket länge. Enligt uppgifter som jag har fått i dag finns ett ärende kvar från den 6 februari 1970. Det gäller en kvinna i Hudiksvall, som alltså ännu inte har fått sin ansökan avgjord efter mer än två år. Ett annat ärende från den 17 juni 1970 gäller inte mindre än tre pojkar, som Eugeniahemmet har undersökt och begärt hjälpmedel för. Ett ärende från den 19 januari 1971 gäller en man i Malmö vars ansökan ännu icke är avgjord. Det kan i dessa fall föreligga speciella skäl, men i varje fall är det mycket lång tid. Mot denna bakgrund tycker jag att förslaget i motionen som kanske kan sägas vara radikalt framför allt är mycket praktiskt. Man skulle alltså ge möjlighet för läkare att kliniskt pröva dessa hjälpmedel under den tid som ärendet vandrar vidare i socialstyrelsen och eventuellt hos Kungl. Maj:t, om man inte tar bort den prövningen, vilket jag tycker man bör göra. Det är många skäl som talar för förslaget. Läkaren är ju ändå den som har direkt kontakt med patienten och som verkligen känner honom och hans behov. Det gäller ingalunda bara en medicinsk prövning utan också en social, eftersom läkaren vid sin utredning tar hjälp av t.ex. kuratorer. Oberoende av hur lång tid utredningen i socialstyrelsen tar, är det ofrånkomligt med en individuell prövning. Erfarenheten har visat att man i vissa fall har fått bakslag. När man fått tillstånd från socialstyrelsen och sedan prövat hjälpmedlet hos den handikappade har man fått ta tillbaka hjälpmedlet därför att patienten av olika skäl inte kunnat sköta det. Det har också hänt att man har fått avslag i en första omgång och försökt en gång till, och då har bidrag beviljats. Jag vill också påpeka — vilket kanske sagts förut i debatten — att den handikappade inte äger hjälpmedlet. Det är bara en dispositionsrätt han har. Skulle det gå så som jag relaterade här, att vederbörande inte kan sköta det, går det tillbaka och kan utnyttjas av någon annan. Jag tycker alltså att det förslag som här är lagt i högsta grad innebär en praktisk åtgärd. Det kommer sannolikt också att medföra ett högst avsevärt förbilligande av hjälpmedlet, vilket herr Carlshamre har utvecklat mycket noga förut. Det behöver jag inte gå in på ytterligare. Men framför allt är det humanitära skäl som talar för det här. Det är de absolut svårast handikappade som i första hand skulle kunna få en välbehövlig ganska kraftig förkortning av tiden tills de får sitt hjälpmedel. Jag vill slutligen liksom herr Carlshamre reagera kraftigt emot vad utskottets ordförande tidigare sade, nämligen att för dem som har varit handikappade under lång tid spelar det inte så stor roll om de får vänta två tre eller flera månader längre än vad de skulle behöva göra med en annan handläggning av ärendena. Jag tycker att det är just för dem som det är anledning att vidta åtgärder för att så långt möjligt förkorta tiden. Jag vill för utskottets ordförande framhålla att det kan bli för sent för vederbörande svårt handikappade. Jag yrkar bifall till reservationen 6.
Herr talman! Jag har, herr Hedin, aldrig sagt att väntetiden inte spelar någon roll för de handikappade. Jag har sagt att det inte har någon avgörande betydelse om man skulle få vänta en eller annan månad längre. Det är en väsentlig skillnad. Jag anser att de tekniska och ortopediska hjälpmedlen spelar en oerhört stor roll för de handikappade, men när de får beslutet skall det vara underbyggt. Det är det som är grunden för hela vårt resonemang i utskottet. Herr Hedin säger att egentligen var det inte permobilen som avsågs. Men, herr Hedin, permobilen är ju det enda som resonemanget kretsar omkring. Det är ju det som gör att vi är väldigt tveksamma. Vi vill inte delegera handläggningen av de här ärendena. Vi vill inte överlåta till enskilda läkare att i stort sett ensamma bestämma när det gäller fordon som kostar lika mycket som två bilar, utan här måste beslut fattas centralt. Då menar jag att en eller annan månads förlängning av väntetiden inte kan ha avgörande betydelse. Herr Hedin har visserligen redovisat tre fyra ärenden med något längre väntetid, men det gäller naturligtvis fall som varit oerhört komplicerade där den beslutande myndigheten är väldigt tveksam till om vederbörande skall ha fordonet eller inte. Det är alltså de skälen som är direkt avgörande. När jag hört herr Carlshamre tidigare och herr Hedin nu så tycker jag det är paradoxalt att det parti, alltså det moderata, som har gått emot nästan allt när det gäller samhällsutvecklingen och den offentliga sektorn, nu säger att de måste se till att de handikappade får det här verkliga stödet. Herr Hedin, de propåer som herr Hedin framfört skulle ha varit mycket mer trovärdiga, om ni i andra sammanhang hade velat ge samhället de resurser som det behöver både när det gäller handikapphjälpmedel och när det gäller annan verksamhet. Slutligen ett ord till fröken Bergström. Det var ett ambitiöst tal. Det var många citat ur remissyttranden. Men det förslag som föreligger från socialdepartementet är ändå av det slaget att det bör bifallas.
Herr talman! Jag tror nog att herr ordföranden i utskottet överdriver i både det ena och det andra avseendet, t.ex. när han säger att vi skulle ha gått emot allt när det gäller samhällsutveckling. Vi har väl i allra högsta grad varit medverkande till den utveckling som har skett i olika avseenden. Vi har lagt enligt min mening betydligt klokare förslag i olika sammanhang. Men vi skall väl inte närmare gå in på en sådan diskussion här. Jag tror för min del att det är av avgörande betydelse för de verkligt svårt handikappade att de så snart som möjligt får den hjälp som de behöver. Det skulle de få med den ordning som vi har föreslagit i motionen och i reservationen. Jag tycker att herr Karlsson i Huskvarna väldigt lite litar på de verkligt sakkunniga i detta sammanhang. Det måste väl ändå i första hand vara de läkare som har den direkta kontakten med vederbörande som kan bedöma deras behov. Socialstyrelsen har inte möjlighet att skaffa sig den ingående kännedom om det enskilda fallet som krävs för att avgöra vad som är lämpligt för vederbörande. Men det har just läkaren med hjälp av kuratorer, sjukgymnaster och andra specialister som står till hans förfogande. Som jag nämnde förut behöver den enskilde under alla förhållanden en prövotid med det speciella hjälpmedlet. Även efter en mycket lång utredning i socialstyrelsen har det i vissa fall visat sig att den handikappade inte kunnat använda hjälpmedlet. Till vilken nytta har då denna utredning varit? Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 6.

Herr talman! Ärendet går ju under alla förhållanden vidare och kommer alltså att prövas också i högre instans, dvs. i socialstyrelsen och under nuvarande förhållanden också hos Kungl. Maj:t. Det enda vi begär är att läkaren under tiden skall ha möjlighet att kliniskt pröva vederbörande hjälpmedel.
Herr talman! Jag har väckt två motioner angående hjälpmedel till psoriasissjuka och astmasjuka. Jag skulle i och för sig kunna vara nöjd med det betänkande som utskottet har avgivit, då det där förutsättes att hjälpmedelsgruppen ingående skall pröva huruvida de i motionen angivna hjälpmedlen bör föras upp på hjälpmedelsförteckningen. Det kan väl, om man är optimistisk, synas vara positivt för strävandena att få dessa hjälpmedel klassade som sådana, men om man inte är säker på det och om man ömmar mycket för de psoriasissjuka och de astmasjuka, vill man gärna försöka hjälpa ärendet ytterligare ett litet stycke framåt genom att säga några ord i frågan. Jag har nämligen föreslagit en speciell tillverkningsform för dessa hjälpmedel. Jag skall, även om det ligger något vid sidan av ämnet, be att få helt kort redogöra för mitt förslag. Jag vill dock först för dem som inte har tänkt sig in i dessa människors situation säga några ord om de astmasjukas och psoriasissjukas besvär när de är ute på sina arbetsplatser. De räknas ju av någon orsak ännu inte riktigt till de handikappade. Efter att ha sett några astmasjuka på arbetsplatser och förstått hur gärna de vill arbeta och fungera såsom fullt friska människor inser man behovet av att de åtminstone i bostaden på nätterna och under vilotiden skall kunna sova ut ordentligt, ostörda av de ämnen som orsakar deras störningar. Att man på arbetsplatserna inte alltid kan hjälpa dem är en annan fråga. Man bör alltså göra allt vad som kan göras för att hjälpa dem att få en bra miljö, åtminstone i bostaden. Läkare rekommenderar ofta de astmasjuka att flytta till ett för deras hälsotillstånd gynnsammare område. Flyttningen kostar emellertid pengar, och den nya bostaden kostar vanligen mer än den gamla. Det ställs inte några medel till förfogande för detta ändamål. Det skulle emellertid vara möjligt för de astmasjuka att bo kvar i sina bostäder om de fick hjälpmedel för detta ändamål, och vad som kan rekommenderas i sådana fall är luftfilter och luftfuktningsanordningar. Sådana apparater finns ju ute i marknaden, men för det första är de inte speciellt utformade för astmasjuka och för det andra är huvudsyftet med tillhandahållandet av sådana apparater vanligen att tillverkaren skall tjäna pengar på dem. Det är i och för sig inget ont i det, men om man kunde skaffa fram apparater som dels är direkt konstruerade för astmasjuka, dels tillverkas under sådana former att man inte ovillkorligen skall ha så stor förtjänst som möjligt på dem, borde detta underlätta situationen för de astmasjuka. En parallell till detta är de psoriasissjukas behov av kvartsljusstrålning från kvartslampor. Den missbildning av huden som de psoriasissjuka är utsatta för gör samvaron med andra människor — både i hemmet och utanför — till en väldigt besvärande psykisk prövning. Som vi vet får de läkarbehandling i form av kvartslampsstrålning och tjärbad, och de får resor till utlandet där de kan låta sig solbestrålas. Behandlingarna på hemmaplan, som de måste genomgå ganska ofta, sker vanligen på bestrålningskliniker på sjukhus, och det betyder att de sjuka skall passa tider och klara av behandlingarna mellan de ordinarie arbetstiderna. De som bor på landsbygden har dessutom långa resvägar för att komma till bestrålningscentralerna. Det förefaller då naturligt att dessa människor bör ha en kraftig solljuslampa i hemmet och kan ta bestrålningen när de vill, men dessa lampor är förhållandevis dyra. De sjuka har vanligen inte råd att skaffa sådana lampor, som inte är bidragsberättigade. Emellertid är luftfilteroch luftfuktningsaggregat och solstrålningslampor inga märkvärdiga saker att tillverka. Vanligen är det i huvudsak fråga om plåtdetaljer. Aggregaten kan innehålla en elmotor, och i kvartslampans fall måste kvartsröret importeras, men i Övrigt är det ganska enkla detaljer. Jag anser därför att det i dessa tider, då det finns nedläggningshotade industrier som behöver arbete, vore det ganska naturligt att man anförtrodde tillverkningen av sådana här speciella hjälpmedel till företag som därigenom kunde få hjälp att fortleva. Man kan också utnyttja arbetsvårdsverkstäder, som jag vet ofta behöver tillskottsarbeten, eller låta något av de statsägda företagen få hand om tillverkningen. Jag höll på att säga att det finns sämre tillverkningsobjekt inom den statliga företagsamheten än hjälpmedel för handikappade, t.ex. högtalarlådor och hifi-anläggningar. Det är i och för sig inget ont i dessa produkter, men kan statens företag göra sådana borde de också kunna göra nyttiga apparater för att hjälpa handikappade människor. Ganska snabbt skulle det kunna konstrueras speciella filteraggregat för montering i fönster i astmasjukas lägenheter eller för montering i vägg för mera permanent bruk i astmasjukas egna villor. Likaså kunde det lätt konstrueras robusta sollampor med lämpliga effekter för de psoriasissjuka. Sådana tillverkningsprojekt borde finnas i beredskap för att lämnas ut till företag som kan tänkas vilja framställa produkterna till en kostnad som möjliggör för företagen att fortleva. Man behöver inte räkna med stora förtjänster. Andra företag som framställer sådana här apparater tillverkar dem vid sidan om övrig produktion och i små serier, men här skulle man lägga upp stora serier som kan ge låga priser. Baktanken i det hela är att man så att säga slår två flugor i en smäll. Man hjälper företag att överleva genom att ge dem tillverkning av produkter som är angelägna för sjuka människors välfärd, i stället för att företagen så småningom kanske går över styr och man får betala ut arbetslöshetsunderstöd till dem som blir utan arbete. Herr talman! Jag har inte något yrkande, men jag ville försöka att med några ord ge till känna dessa tankegångar. Kan apoteksväsendet drivas i statens regi, så bör nyttigheter för sjuka människor kunna tillverkas i samma regi.

Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för proposition nr 24, som är ett komplement till den rad av förslag som vi har fått låt oss säga de senaste tio åren till åtgärder som skall göra de handikappade jämställda med andra. Jag anser den dessutom vara ytterst viktig för hela vår hälsovård och sjukvård. När jag tar till orda här för att framföra åsikter på ett par punkter, gör jag det alltså inte därför att jag skulle frånkänna socialministern god vilja och gott förstånd i de nu framlagda förslagen. Den första punkten gäller distributionen av vissa hjälpmedel och förbrukningsmateriel. Den skall nu ske genom apoteken. Socialministern vet att Svenska diabetesförbundet har fört ett resonemang om att man skulle kunna låta distributionen ske genom vissa föreningar eller genom förbundet, men jag förstår att man har bestämt sig för apoteken, och jag accepterar det helt. Jag kan förstå, att det åtminstone utifrån ser litet säkrare ut än att överlämna uppgiften åt organisationer. Det finns föreningar som har skött distributionen genom en egen uppbyggd organisation och kommer att sköta den ända till den 1 januari nästa år. Jag förutsätter att avvecklingen av deras verksamhet får ske utan direkta förluster för föreningarna. Även om herr Karlsson i Huskvarna säger, att det blir Apoteksbolagets sak, uppfattar jag det inte så. Jag tror, att det av statsrådet uppfattas som en förpliktelse för Kungl. Maj:t att känna ett visst ansvar för avvecklingen av den distribution som nu har skett bl.a. genom handikapporganisationerna. Jag vill alltså att det skall sägas något mildare ord om avvecklingen än utskottets ordförande levererade. Den andra frågan gäller permobilen, som behandlas i motionen 1519, där jag är medmotionär. Herr Karlsson har dundrat så hårt, att man känner sig närmast som en förbrytare eller som om han skulle ställa kabinettsfråga, om det kommer fram andra synpunkter än majoritetens. Vi har i många handikappfrågor vält Kungl. Maj:ts förslag eller förbättrat dem, utan att det skett någon stor revolution, och jag tror, att regeringen t.o.m. har varit nöjd med en del beslut, som på det sättet har fattats av riksdagen. Något får man väl fortfarande ha rätt att anse om de här förslagen, stödd på egen erfarenhet. Det är tacksamt att notera, att väntetiderna för permobilen har minskat — det är en stor vinst. Motionärerna vill ju inte överlämna ordinationsrätten helt till läkarna, men de vill göra det möjligt för läkarna att sätta i gång med försök innan ännu handläggningen av ärendena har avslutats i det centrala organet. Herr Karlsson har sagt, att medicinska och sociala skäl måste väga tyngst, när man bestämmer om en patient skall ha en rullstol av detta dyra slag. Just därför vill inte herr Karlsson överlämna avgörandet till läkaren, den som skött behandlingen och känner patienten. Men kan säkerheten för att avgörandet blir riktigt bli större, om man väntar med att sätta i gång behandlingen och överlämnar avgörandet till ett centralt organ, som absolut icke har lika stora möjligheter att bedöma vilka medicinska och sociala skäl det finns för att föreskriva just denna dyra rullstol. Det är naturligtvis ekonomiska intressen som herr Karlsson bevakar, och det är fullt just, man är rädd för att kostnaderna kommer att bli stora för rullstolar som kanske inte används. Jag menar nog att socialstyrelsen med ännu större säkerhet bör kunna avgöra sådana ärenden, om försöket med en sådan rullstol redan har satt in om man vet om patienten kan ha den. Jag tror inte att kostnaderna kommer att öka, för jag förutsätter att de som verkligen behöver en rullstol också får den — den möjligheten finns redan. Jag har hört somliga säga, att där står rullstolar i farstun som inte kan användas — dyrbara rullstolar, inköpta för en viss patient som i sin överdrivna optimism trodde, att den skulle vara bra att ha. Det står redan sådana, och misstagen blir inte fler om man bättre prövar frågan innan den avgörs. Just detta talar för att läkaren skall få lov att ordinera en rullstol på försök om han anser det lämpligt. Passar sedan inte rullstolen har ingen något större intresse av att ha den kvar. Den är ju, som här har sagts, ingen personlig egendom för patienten utan den kan användas av någon annan. En sådan stol är inte så individuellt byggd; den är i sin grundkonstruktion lika för alla, även om man sedan får ha olika tillsatser för olika patienter. Även om man har prövat ut en sådan stol för en viss patient, och det sedan visar sig, att han inte kan använda den, blir förlusten ändå inte så stor. Värre bakslag råkar samhället ut för och får tåla. Jag kan inte se annat än att fördelar måste vinnas för patienten, och det är ju det viktigaste. Om jag hade en anhörig som behövde en sådan stol skulle jag satsa de pengarna för att få den bums. Jag skulle inte anse det vara till fördel för patienten att vänta ett halvår medan centrala myndigheter övervägde frågan och dömde för eller emot. Vill en enskild göra detta av omsorg om en sjuk närstående måste det ju vara lika riktigt och viktigt att det allmänna använder den metoden. Det är inget stort ekonomiskt äventyr, och det ligger helt i linje med den service man har avsett att ge dessa svårt och ofta under lång tid, kanske för all framtid, handikappade människor. En sådan stol är en hjälp för dem att komma utomhus och klara terrängen bättre än annars.

Herr talman! Med den finhet i sättet som är karakteristisk för socialutskottets ordförande, herr Karlsson i Huskvarna, passade han på när han hade sista ordet i ett replikskifte och alltså inte riskerade att bli i varje fall omedelbart åthutad att kasta ur sig obestyrkta och delvis äreröriga beskyllningar mot människor som råkar företräda en annan uppfattning än han. Han försökte göra gällande att bl.a. jag — och därmed, men det kanske var ett olycksfall i arbetet, också fru Eriksson i Stockholm, herr Karlssons partivän — företräder skumma enskilda kommersiella intressen och alls inte är ute för att något förbättra tillvaron för de svårt handikappade. Låt mig därför, herr talman, en gång till sammanfatta den argumentation som jag har funnit avgörande när jag har deltagit i avgivandet av de tre reservationer det närmast gäller. I fråga om det av utskottet förutsatta naturliga samarbetet mellan utrustningsnämnden för universitet och högskolor och Landstingens inköpscentral gäller alltså bara att vi enligt min mening här som överallt annars bör upprätthålla principen att en myndighet som har att svara för offentlig upphandling icke bör ha särskilda förbindelser, särskilda kontakter med ett av de företag från vilka man köper. Det är inte någon ny eller ovanlig princip som vi därmed försöker vakt om, utan det är precis vad vi alltid gör. Och det kan, som jag ser det, inte göra någon skillnad om den tillverkare, den konkurrent i branschen, med vilken man skulle ha de särskilda kontakterna, händelsevis råkar ägas av Landstingsförbundet. Det är likafullt en av flera tillverkare, och utskottet förutsätter att det skall upptas några inte närmare preciserade särskilda förbindelser mellan upphandlingsorganet och denne leverantör. Det behövs inte någon särskild omsorg om någon sorts enskilda kommersiella intressen för att vilja upprätthålla denna alldeles vanliga princip i det offentliga upphandlingsväsendet. När det gäller distributionen av förbrukningsartiklar och apotekens förutsatta befattning med den i fortsättningen är det precis samma sak. Jag har framfört motiven för att man kanske även där skulle förutsätta som naturligt, herr Karlsson i Huskvarna, att Apoteksbolaget samarbetar med de distributionsföretag som redan finns. Skälen som jag angav tidigare var i huvudsak två: det ena att undvika övergångssvårigheter under tiden fram till den dag då apoteken är färdiga att överta verksamheten, det andra att inte i onödan glesa ut ett distributionsnät, som är glest nog ändå, och göra att patienter som behöver de här hjälpmedlen får längre vägar och större besvär att skaffa dem. Det behövs inga fler argument än så, herr Karlsson, det behövs inte något särskilt hänsynstagande till några enskilda kommersiella intressen. Man kan lägga till fler, liknande argument om man så vill. De här förbrukningsvarorna är ju inte de enda varor som säljs över disk i de butiker det gäller. Man säljer andra ting också, som icke skall överföras till apoteken — närmast hjälpmedel för rörelsehindrade av olika slag. Och det är tvivelaktigt, åtminstone i vissa fall, om det blir möjligt att fortsätta den verksamheten om man berövar företagen den del av omsättningen som avser förbrukningsartiklarna. Det krävs inte någon särskild ömsinthet i fråga om dessa företags lönsamhet och intressen för att tycka att det är synd att på det viset begränsa möjligheterna för handikappade att på ett enkelt sätt komma över de hjälpmedel de behöver. Det är fortfarande bara hänsyn till de hjälpbehövande som dikterar reservanternas sätt att skriva. Slutligen gäller det de här dyra hjälpmedlen för rörelsehindrade — komplicerade rullstolar som fru Eriksson i Stockholm kallar dem, fordon som herr Göran Karlsson kallar dem. Vi vet vad det handlar om. Det är alltså rörelsehjälpmedel för dem som inte kan röra sig själva, i vissa fall mycket dyra; här har nämnts siffror på 30 000 kronor eller mer. Jag fick en direkt fråga: Är det bara permobilen det handlar om? Ja, såvitt jag vet är det bara, eller i huvudsak, det märket som finns på den svenska marknaden. Det är självklart inte det enda som finns i världen. Visserligen anses det väl att Sverige på det här området har varit ganska långt framme när det gäller utvecklingen av hjälpmedel av olika slag, men vi är väl medvetna om att inte minst krigshärjade länder har mycket stor erfarenhet av att försöka hjälpa handikappade till ett rörligt liv, så visst finns det andra produkter på världsmarknaden. Men vi lär inte komma att få se dem på den svenska marknaden så länge man i stort sett handlar med en pjäs i sänder. Det skulle om man så vill — detta säger jag både till utskottets ordförande och till dess vice ordförande — möjligen kunna bli en följd av en rationellare upphandling som möjliggör tillverkning och saluförande av litet större serier att vi rent av får en konkurrens på det här området, och därom vore i så fall ingenting ont att säga. Jag har ingenting gemensamt med Permobilstiftelsen, jag har ingenting gemensamt med SAAB-Scania, som är den andra huvudtillverkaren, men utan att veta någonting om det är jag tämligen övertygad om att det måste vara en mycket marginell tillverkning för jätteföretaget SAAB-Scania som knappast i första hand har upptagits av lönsamhetsskäl. Det förefaller, herr Karlsson i Huskvarna, som om t.o.m. ett enskilt storföretag kanske kan ha vissa sociala motiv för sitt agerande i en del fall. Jag skulle nästan tro att det måste förhålla sig på det sättet i det här fallet. Någon särskilt stor och lönsam produktion lär det inte kunna vara att tillverka grundstommar till Permobiler. Men därmed må vara hur som helst. Huvudsaken är fortfarande — det gäller för mig, för herr Hedin, för fru Eriksson i Stockholm och för alla andra som har ställt sig bakom det här förslaget om en mera praktisk anordning — att förkorta väntetiderna och göra det lättare för dem som verkligen behöver de komplicerade hjälpmedlen. Jag vill, för att ingen tvekan skall råda, understryka ytterligare vad som är sagt. Det är icke fråga om att överföra beslutanderätten från socialstyrelsen och Kungl. Maj:t ned till de ordinerande läkarna eller annan personal. Ingen har föreslagit det. Herr Gustavsson i Alvesta säger att den personal hemma i hans eget landstingsområde som sysslar med de här tingen har sagt sig vara glad att slippa ta det slutliga ansvaret för tilldelning av så här komplicerade och dyrbara hjälpmedel. Ingen har föreslagit att de skall behöva ta det ansvaret. Vad reservanterna föreslår är att de skall bära exakt samma ansvar som enligt majoritetens uppfattning och icke ett dugg mer. Det enda vi föreslår därutöver är alltså att under tiden som ärendet dras genom kvarnarna — och det är ju flera kvarnar, det är det lokala med läkare, sjukgymnaster, kuratorer och allt, det är socialstyrelsen och det är Kungl. Maj:t — skall man i praktiskt kliniskt bruk kunna börja utprovningen av det hjälpmedel det gäller. Detta är verkligen inte någonting revolutionerande, och det är förvisso inte någon åtgärd som skulle innebära ett särskilt märkvärdigt stöd för några privata kommersiella intressen. Det är en åtgärd för att med några månader, i de svåra fallen kanske ett halvår eller mer, förkorta en väntetid som, även om den har blivit kortare, förvisso känns lång nog för den vilkens dagar var för sig är väldigt långa och som väntar på en förlossning ur stillasittandet. Det är bara detta det handlar om. Det är en rent praktiskt åtgärd, och man behöver inte, herr Karlsson i Huskvarna, ta till några brösttoner eller några långsökta ideologiska historiskt-politiska resonemang för att avvisa den. Kan vi, sannolikt utan kostnadsökning för det allmänna, med en praktisk åtgärd göra det ytterligare något bättre på ett område där jag medger att det har blivit bättre och sannolikt blir ännu bättre även med utskottsmajoritetens förslag, så tycker jag att vi borde kunna vara eniga om att göra det.

Herr talman! Med tanke på den speciella förfining som utmärker herr Carlshamres debatteknik får jag väl beklaga att jag råkade störa den goda ”prinsessan på ärten”. Men jag tycker nog att herr Carlshamre skall vara försiktig i sina omdömen. När jag satte herr Carlshamres agerande i relation till vad han hade sagt, så var det därför att i bakgrunden av hela resonemanget, både när det gäller Apoteksbolaget och när det gäller permobilen, är det fråga om enskilda intressen som herr Carlshamre slår vakt om. Det går inte att komma förbi den saken. Herr Carlshamre anmärkte på att jag tog upp detta i min slutreplik. I debatten är det väl naturligt att man replikerar på vad föregående talare har sagt och ger honom det betyg man tycker att han är värd. När det gäller Apoteksbolaget står det i motionen 1516 att motionären vill att rådet skall åläggas hålla kontakt med industri och distribution inom hjälpmedelsbranschen. Det är alltså klart att man vill att det skall vara ett åliggande i det fallet, medan utskottet har skrivit beträffande LIC och upphandlingsorganet att det är naturligt att de skall samarbeta. Vem är det, herr Carlshamre, som talar för vissa privata intressen i det fallet om inte just herr Carlshamre? Det är inte utskottet som är inkonsekvent utan det är herr Carlshamre. Vad beträffar resonemangen om hjälpmedlen vill jag säga, att om det rörde sig om väldigt långa väntetider, så skulle jag förstå att man kunde fundera på den lösning som motionärerna och reservanterna vill ha. Men när det ändå är på det sättet att väntetiden minskar år för år — ja, nästan månad för månad — så är det en överloppsgärning att göra som ni föreslår. Vad är det som sker? Jo, det är ju läkaren som bedömer om den eller den rullstolen kan anses vara lämplig för vederbörande. Detta är det sakliga. Den kliniska prövning ni talar om innebär ju egentligen inte något speciellt, utan det är i stort sett vad som nu förekommer, fast ni tror att man skulle kunna minska väntetiden för de handikappade på detta sätt. Och när man en gång gjort en prövning vore det nog inte särskilt lätt att ta tillbaka det fordon vederbörande skulle få, även om fordonet inte är så särskilt lämpligt för den handikappade. Sedan finns det ett argument i detta sammanhang som kanske även fru Eriksson i Stockholm kan lyssna på. Det är nämligen så att agenterna för permobilen åker runt till handikappade och försöker övertyga dem om nödvändigheten av att ha dessa dyrbara rullstolar. Det finns emellertid, mina vänner på motståndarsidan, andra rullstolar än permobilen som har mycket, mycket hög kapacitet. Det är — detta har bekräftats i debatten — permobilen som ni slår vakt om, men det finns alltså andra jämförbara hjälpmedel. Herr Carlshamre säger att vi inte får några tekniskt högt utvecklade rullstolar från andra länder. Men det är fel; vi har möjlighet att importera vilka rullstolar som helst, och vi kan även få dem ombyggda. Vi behöver alltså inte anlita ett speciellt märke. Jag har inte tagit till brösttoner, och jag tycker inte att vare sig fru Eriksson i Stockholm eller jag skall göra någon ”kabinettsfråga” av detta fall. Men vi har olika uppfattning Fru Eriksson säger att hon har erfarenheter från detta område. Men fru Eriksson har inte större erfarenhet än jag. Jag har suttit ordförande i den organisation som har drivit på mest i den här frågan, och jag är inte okunnig om förhållandena. Jag vet vad en rullstol betyder för den enskilde handikappade. Och om man gör en summering vågar jag säga att mina bedömningsmöjligheter bör vara lika goda som fru Erikssons. Att jag ställt mig bakom förslaget från socialdepartementet beror på att det är ett sakligt underbyggt förslag, och man vinner egentligen ingenting med att bifalla den reservation som föreligger. Jag betraktar inte fru Eriksson som reaktionär — jag betraktar henne ofta som mycket radikal. Men det finns naturligtvis en blandning. I vissa frågor ”knyter det” sig för fru Eriksson, och då blir det ungefär som när hon skrivit på den här motionen.

Herr talman! Om socialutskottets ordförande inte har upptäckt det själv, så vill jag bara påpeka att i vad det gäller yrkandet i motionen 1516 om att hjälpmedelsrådet ”skall åläggas hålla kontakt med vederbörande industri och distribution inom branschen” har majoritet och reservanter samma uppfattning. Det föreligger ingen reservation på den punkten. Sedan har jag blivit upplyst om att det faktiskt finns en något rikare marknad när det gäller dyrare hjälpmedel än jag trodde. Det finns en tysk produkt som heter Meira och som lär förekomma i 600—-700 exemplar på den svenska marknaden. Den motsvarar inte den mest komplicerade och dyrbara permobilen utan den enklare versionen av denna svensktillverkade apparat. Viss konkurrens finns det alltså. Vidare måste jag, herr talman, korrigera herr Karlsson i Huskvarna på en punkt till. Herr Karlsson säger att det enda han har gjort är att han har satt mitt agerande i relation till vad jag sagt. Nej, herr Karlsson i Huskvarna satte det i relation till vad jag inte hade sagt, eftersom det i mina tidigare inlägg inte fanns ett enda ord som gav uttryck för sådana motiv som herr Karlsson tillskrev mig. Det är så — som inte sällan i debatter där herr Karlsson i Huskvarna är inblandad — att herr Karlsson polemiserar mot helt fritt uppfunna, hemdiktade motiv och argument.
Herr talman! Knuten eller oknuten — vilket det nu var herr Karlsson i Huskvarna sade att jag var — är det väl inte så konstigt om man blir intresserad av sådana här frågor, att man får en uppfattning och att man skriver under en motion. Om man har suttit i riksdagen så många år som jag, så vågar man skriva under en motion utan att fördenskull behöva betraktas som knuten. Det är ett konstigt resonemang herr Karlsson i Huskvarna för, som inte har ett dugg att göra med om man skall få lov att prova ett så dyrbart och invecklat hjälpmedel som det här är fråga om, innan socialstyrelsen har fattat sitt beslut. Ty det är ju detta det gäller. Jag förstår inte att herr Karlsson i Huskvarna går upp i varv så förskräckligt. Vi känner ju varandra sedan gammalt; då skall vi väl inte behöva göra detta så konstigt. Beträffande de där människorna som åker omkring till de handikappade och talar om permobilen undrar jag bara om de kommer att åka omkring mindre efter ett beslut enligt majoriteten här i riksdagen. Har det något med frågan att göra? De åker väl omkring lika mycket, oavsett om vi här fattar det ena eller det andra beslutet.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna kanske inte har observerat att det är en viss skillnad mellan att köpa och att sälja.

Det senare kan aldrig, herr Karlsson i Huskvarna, få en snedvridande effekt på konkurrensen; det får inte några dunkla, svåröverskådliga konsekvenser. Men däremot har vi alltid varit angelägna om att upphandling skall ske utan att den offentliga myndighet som sköter upphandlingen har särskilt samröre med en av sina leverantörer.
Herr talman! Jag ber att än en gång få citera vad som står på s. 19 i utskottets betänkande: ”— — — med hänsyn främst till att landstingen är de huvudsakliga avnämarna på området framstår det som naturligt att ett samarbete eftersträvas mellan UUH och LIC.” Det är detta som herr Carlshamre inte vill skall eftersträvas.
Herr talman! Nej, herr Karlsson i Huskvarna, det vill jag inte. Och just därför att det är fråga om en tillverkare som konkurrerar med andra tillverkare på samma marknad. Det är något helt annat om den som har hand om detaljförsäljningen till allmänheten av produkter antar återförsäljare. Det är inte samma saker och kan inte jämföras med varandra.
Herr talman! Man säger att man skall samarbeta, men det innebär naturligtvis inte att upphandlingsorganet inte skall kunna köpa av andra än av LIC, herr Carlshamre.
Herr talman! Nej, det vill vi verkligen hoppas. Då skulle vi ha gått ännu mycket längre än vad vi här gör. Men vad utskottets ordförande och dess majoritet försöker inspirera upphandlingsorganet till är att ta särskilda, icke närmare beskrivna kontakter med en av sina leverantörer, kontakter som utskottet uppenbarligen inte finner det naturligt att upphandlingsorganet skall ha med andra leverantörer. Det är alltså inte med LIC i dess egenskap av företrädare för dem som köper hjälpmedel utan med LIC som företrädare för dem som tillverkar hjälpmedel som utskottet rekommenderar att utrustningsnämnden skall ha ett särskilt samarbete.
Herr talman! Det tillkommer naturligtvis inte utskottet att skriva in i betänkandet med vilka företag utrustningsnämnden skall handla. Men jag vill betona att utöver vad jag tidigare citerade ur utskottets betänkande uttalar utskottet att det bör vara möjligt att åstadkomma ett sådant samarbete utan att LIC fördenskull skall anses få några speciella förmåner.
Herr talman! Det tillkommer faktiskt utskottet, och det är ett särskilt ansvar för dess ordförande, att tillse att utskottets skrivning blir begriplig. Efter den diskussion som förts nu vågar jag nästan hoppas att utrustningsnämnden aktar sig för att ha något särskilt samröre med vare sig den ena eller andra leverantören. Som herr Karlsson i Huskvarna uttryckte sig nu senast vet man sannerligen inte vad utskottet menar, om utskottet över huvud taget menar någonting.
Herr talman! Denna kritik riktar sig, anser jag, dels mot utskottets ledamöter, dels — och ännu mer — mot dess sekreterare. Jag vill erinra om att just denne sekreterare förra veckan av en ledamot som inte tillhör utskottet fick ett synnerligen gott betyg för sina skrivningar. Jag beklagar att utskottsledamoten herr Carlshamre inte delar den uppfattningen.
Herr talman! Det gläder mig att denna debatt kan sluta i stor enighet — när det gäller betygsättningen av utskottets sekreterare är herr Karlsson och jag helt ense.

Herr talman! I årets motion nr 125 aktualiserar folkpartiet problem som rör gruppen ensamstående. Liknande motioner har väckts alltsedan år 1965, och de har utmynnat i krav på en allsidig översyn av de aktuella problemen, så att man snabbt skall kunna vidta åtgärder för att avhjälpa dem. Varje år har riksdagen avslagit motionerna med motiveringen att de ensamståendes problem diskuteras som detaljproblem i sittande utredningar och kommer att lösas av dem. Så gör man alltså även i år. Jag har gått igenom samtliga utskottsutlåtanden och betänkanden sedan år 1965 och sökt finna ut vilka problem som nu är lösta av de utredningar som nämnts och som nu är färdiga med sitt arbete. Låginkomstutredningen utmynnade endast i en kartläggning av låginkomsttagarnas problem. Av den kan man bl.a. utläsa att ensamstående oftast har lägre inkomster, sämre bostäder och sämre matvanor än övriga medborgare. Den utredningen har inte lett till några åtgärder. Familjeskatteberedningen utmynnade i en individuell beskattning. Det var bra. När de kvarvarande skönhetsfelen är borta blir den enskilda människan behandlad som individ och inte efter civilstånd — och det är det vi eftersträvar. Men det är ett faktum att de ensamståendes bostadssituation fortfarande är långt sämre än familjernas — såväl fullständiga som ofullständiga familjers. År 1967 hänvisade man till propositionen 100, som skulle ge helt nya riktlinjer för bostadspolitiken — och dessa skulle gynna de ensamstående. Därav blev alltså ingenting. Nu kan man invända att det här är kommunala problem, men jag tycker att riksdagen t.ex. kan ge de kommunala bostadsförmedlingarna en rekommendation att de ensamstående inte skall diskrimineras genom ytransonering eller genom längre väntetid i bostadskön. Även en ensamstående kan vara i behov av bosättningslån. Nu måste en ensamstående vara vårdnadshavare för att kunna få sådant lån. Ensamstående sjuka har ett alldeles särskilt behov av hjälp och vård i hemmet.

— I verkligheten är det emellertid fortfarande på det sättet att en ensamstående inte ens mot inkomstgraderad betalning i dag kan få social hemhjälp. Herr talman! Det som jag anfört visar att flertalet problem kvarstår allt sedan år 1965, och det är på tiden att vi söker lösa dem. Vi begär inte någon ny stor utredning, endast en samordning av det material som redan finns och därefter en plan för att försöka avhjälpa problemen. Vi tror att vi på det sättet snabbare än på annat sätt kan nå resultat och hindra att onödiga motsättningar skapas i samhället. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den vid socialutskottets betänkande nr 15 fogade reservationen.
Herr talman! Det är, som fru Fr&nkel omtalade, en gammal historia som nu kommer tillbaka i form av en motion från folkpartiet. Utskottet har sagt ifrån att samma skäl anförts genom åren och att det också har förekommit och förekommer en rad utredningar som sysslar bl.a. med de ensamståendes problem. Fru Frenkel tog upp bostadsfrågan, och det ger mig anledning att säga några ord. Det är uppenbart för alla att de flesta av landets kommuner numera inte har någon brist på bostäder. Följaktligen kan man säga att bostadssituationen har ljusnat även för de ensamstående. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Visst har bostadssituationen ljusnat i en hel del kommuner, men det är faktiskt så att det är just mindre bostäder, för ensamstående, som vi saknar. Ensamstående har inte vare sig råd eller möjlighet att hyra de stora bostäder som står lediga t.ex. här i Stockholm. Att de ensamstående upplever bl.a. detta som ett stort problem märker man genom att de har skaffat sig en egen intresseförening. År 1971 hade denna sammanslutning bortåt I 500 medlemmar. Jag vet att de känner sig åsidosatta, och jag anser att man skall försöka sätta in åtgärder för att hindra att det uppstår motsättningar mellan olika medlemmar i samhället. Om vi visade viljan att hastigt ta itu med de ensamståendes problem, kunde motsättningar undanröjas.
Herr talman! Det är inte så, fru Fre&nkel, att man lämnat dessa problem åt sidan. Som jag förut sagt har en hel del utredningar sysslat med problemen. Bl.a. har familjepolitiska kommittén, som väntas framlägga sitt betänkande inom kort, tagit upp frågan om ett ekonomiskt stöd när det gäller bostadskostnaderna för låginkomsttagare. Följaktligen har även den saken belysts, fru Frenkel.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 50, varom socialutskottets betänkande nr 17 handlar, framlägges förslag om godkännande av vissa överenskommelser och avtal mellan statens förhandlingsnämnd och sjukvårdshuvudmännen. Häri ingår bl.a. att statens ansvar för pensionsförmånskostnader, som avser tjänstetid hos staten, för den personal som landstingen övertog den 1 januari 1967, avlöses med vissa belopp till landstingen, varierande från 124 miljoner kronor till 830 kronor jämte ränta. Två landsting blir emellertid helt utan kompensation, nämligen de i Kristianstads och Hallands län, beroende på att det inte fanns några mentalsjukhus inom dessa landstingsområden vid landstingens övertagande av statens mentalsjukvård. Den träffade överenskommelsen kan i denna del synas riktig, under förutsättning att personalen är kvar i vederbörande landstings tjänst vid pensionsålderns inträde. Men det kan också ha och kommer säkerligen att få en del konsekvenser för de landsting, som blir utan ersättning eller erhåller mycket ringa sådan. Inom dessa landsting bygges nu mentalsjukvården ut med egna institutioner, och därmed måste dessa landsting också anställa härför erforderlig personal. Utbildad sådan finns knappast inom det egna landstingsområdet utan kommer att anställas från angränsande landstingsområden, och därmed kommer också hela pensionsansvaret för personalen att vila på den nye arbetsgivaren utan att denne får någon kompensation från staten. Så torde bli förhållandet i mitt län, där mentalsjukvården nu bygges ut och där vårt landsting enligt avtal skall ha tagit hem sina patienter från Sankta Maria sjukhus i Malmöhus län senast år 1975 och från S:t Lars sjukhus ett par år senare. Det är givet att när vi går ut och söker arbetskraft till dessa nya institutioner så kommer utbildad personal från grannlänet i stor utsträckning i fråga. Enligt mitt förmenande borde den träffade överenskommelsen ha innehållit någon klausul om att de landsting, som erhåller ekonomisk gottgörelse för pensionsförpliktelserna, också skulle stå för dessa gentemot personalen individuellt för de år vederbörande varit anställd i statens tjänst. Man har tydligen inte observerat dessa förhållanden vid förhandlingarna, och därför har det väl inte kommit med något härom i avtalsförslaget. Jag beklagar att så är förhållandet, men då det är ett förhandlingsresultat har jag inget yrkande. Jag har emellertid, herr talman, vid ärendets behandling här i kammaren velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman!

Bakgrunden till det här förslaget är att numera alltför många av dem som köper eller byter TV eller radioapparater helt enkelt struntar i att betala licensavgifter. Det betyder ett högst avsevärt inkomstbortfall, som enligt televerket uppgår till inte mindre än 30 å 40 miljoner kronor årligen. Detta förhållande är ju helt oacceptabelt, därom är vi väl överens, likaså att man med alla medel skall försöka rätta till detta. Men det är väl här som åsikterna något börjar dela på sig. Vad man särskilt reagerar emot är om kontrollen av TV-inköp med därav följande licensbetalningar skall anta formen av något slags angiverisystem. Ett dylikt system bör vi i en fri västerländsk stat absolut värja oss emot. Vi har i dag mycket avskräckande exempel på sådana förhållanden i en mängd stater. Risken finns att om vi börjar rucka på principen om individens, skall vi säga integritet, kunde vi en vacker dag hamna i en sådan situation där den ena kategorin kontrollerar den andra. Då kanske det är för sent att ändra på det här systemet, och då har vi kanske infört ett slags inferno för oss själva. I propositionen talas det om en elektronisk detektor för kontroll av bl.a. radiooch TV-innehav. Departementschefen vill inte att en dylik apparat skall komma till användning, och i det instämmer också utskottet. Detta är utomordentligt väl, och vi får väl hoppas att någon apparat av det här slaget aldrig skall behöva användas. Men att å andra sidan, som föreslås i propositionen och som också utskottsmajoriteten tillstyrkt, ålägga radiooch TV-handlaren att fungera som något slags obetald avgiftsindrivare åt ett monopol kan man väl inte heller anse särskilt snyggt. Justitiekanslern har i sitt remissyttrande andats oro inför den föreslagna lagändringen. Dels är det psykologiskt kanske obehagligt för många att agera på detta vis, dels är det rätt betungande rent administrativt. Det har bl.a. i motionerna 1635 av herr Brundin m.fl. och 1636 av herr Clarkson föreslagits andra vägar att om möjligt lösa detta problem.

Detta kanske medför visst besvär för den som vill anskaffa en TV, men hellre det än att vi skall införa ett slags kontrollsystem, som kan bli ödesdigert om det misskötes eller missbrukas i en framtid. Det är detta som är bakgrunden till reservationerna 1 och 2 vid kulturutskottets betänkande nr 16, till vilka jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! I propositionen 23 föreslås som bekant en ändring i radiolagen, varigenom den som i detaljhandelsledet yrkesmässigt överlåter eller hyr ut TV-mottagare åläggs att till den myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer lämna uppgift om till vilka överlåtelse eller uthyrning skett. Som herr Nisser framhöll fanns det enligt televerkets uppskattningar i juni 1971 100 000-130 000 svart-vita TV-mottagare som inte anmälts till televerket. Detta motsvarar 4—5 procent av hela apparatbeståndet och medför ett inkomstbortfall av ca 30 miljoner kronor. Det är uppenbart att åtgärder måste vidtas för att minska eller — även om det är väl optimistiskt — helt eliminera inkomstbortfallet. Det är orimligt att de medborgare som fullgör sina förpliktelser när det gäller TV-licenser skall bli lidande av att inte andra gör det. Vi som har väckt motionen 1633 ifrågasätter emellertid om man av principiella skäl kan ålägga en branschorganisation anmälningsskyldighet av detta slag, som av många måste framstå som en otillbörlig övervakning av de enskilda individernas handlande. Den föreslagna anmälningsskyldigheten kommer säkerligen att inverka menligt på branschen av den anledning att skumraskhandeln med apparater kommer att öka, till nackdel för den legala handeln. Vidare gör detta förfaringssätt att det blir svårt för att inte säga hart när omöjligt att kontrollera om reglerna efterföljs. Dessutom är det kostnadskrävande att administrera det hela. Det blir till sist den hårt ansträngda polisens uppgift att kontrollera om TV-handlarna registrerar sina kunder. Hur det skall kunna ordnas effektivt exempelvis i Stockholm med den underbemanning som här råder återstår att se. Det är väl också så att de föreslagna åtgärderna inte kommer att påverka det nuvarande avgiftsbortfallet direkt och omedelbart. Det hela kommer med all säkerhet att sluta som det gjorde i Norge. Där slopade man regeln om att TV-handlarna skall registrera alla som köper eller hyr TV-apparater. Herr talman! Det är bl.a. dessa synpunkter som ligger till grund för vår hemställan att riksdagen skall avslå propositionen 23. Vi inser till fullo svårigheterna med att få in de uteblivna licensavgifterna och påpekar angelägenheten av att frågan löses. Ett sätt är kanske att televerket underlättar för människor att anmäla TV-innehav och lösa licenser. Vidare bör väl verket satsa på mera information. Enligt uppgift betalade ytterst få den speciella avgiften för färg-TV, när den infördes i april 1970. Det visade sig att det berodde på bristfällig information. Innehavarna av färg-TV visste inte om att de skulle betala en extraavgift. Det gjordes då en informationsdrive, och vid nästa stora kontroll visade det sig att 70 procent av dem som hade färg-TV också hade betalat sin licens. Kulturutskottet har nu behandlat motionen och säger i sitt betänkande nr 16 att det inkomstbortfall som föreligger på grund av underlåtenhet att göra föreskriven anmälan om apparatinnehav inte kan accepteras. Den uppfattningen delas av oss motionärer, men utskottet ansluter sig helt till Kungl. Maj:ts proposition och tillstyrker införande av anmälningsskyldighet i fråga om försäljning och uthyrning. Utskottet säger också i betänkandet att anmälningsskyldigheten kan preciseras på ett tillfredsställande sätt, men man nämner ingenting om hur kontrollen skall ordnas. I reservationen 1 framhåller herrar Nilsson i Agnäs och Nisser att motionärerna har anfört vägande skäl mot att den föreslagna anmälningsskyldigheten läggs på radiooch TV-handlarna och att det i princip måste framstå som en otillbörlig övervakning av de enskilda individernas handlande att inköp av vissa varor skall anmälas till offentlig myndighet av vederbörande säljare. Detta har också understrukits i justitiekanslerns remissyttrande över Sveriges Radios och telestyrelsens förslag. Fru talman! Vi motionärer instämmer helt i de synpunkter som förs fram i reservationen 1, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Det är intressant att observera hur känsligheten för angrepp mot den personliga integriteten successivt tycks öka hos en del borgerliga politiker. Jag har särskild anledning att intressera mig för detta faktum, eftersom jag sedan mitten av 1960-talet väckt en serie motioner som har berört den personliga integritetens problematik. Tillsammans med den nuvarande justitieministern väckte jag en motion som föregick tillsättandet av integritetsskyddskommittén. Genom mitt arbete i den kommittén fick jag min uppmärksamhet riktad på ett av de problem som här behandlas, nämligen frågan om anlitandet av detektorer för att fastställa förekomsten av TV-apparater i enskildas bostäder. Kommittén har presenterat ett förslag till lagstiftning angående hemlig avlyssning, och som lekman är jag tvungen att fråga mig om inte redan detta förslag, förutsatt att det genomförs, skulle göra det lagstridigt att utnyttja sådana detektorer. Jag väckte den frågan häromåret. Justitieministern uttryckte också en viss tvekan på den här punkten, och som vi kan se i dag tycks alla numera vara överens om att användningen av sådana detektorer är så pass känslig ur integritetsskyddssynpunkt att man icke lämpligen bör utnyttja den metoden, även om den redan lär ha använts i viss utsträckning i vårt grannland Danmark. Då kvarstår frågan, om man på annat sätt än genom anmälningsplikt vid anskaffning av TV-apparater kan angripa problemet med det omfattande fusket med TV-licenser. Här upplever vi hur debatten om personlig integritet börjar spåra ur och hur detta begrepp används i tämligen godtyckliga sammanhang.

Det är ändå en egendomlig tanke. Vi har sedan mycket länge en deklarationsplikt här i landet som underlag för hela vårt skattesystem. Människornas inkomster och i viss utsträckning också deras innehav av vissa slag av ägodelar skall sedan länge redovisas. Innehav av bil förutsätter anmälningsplikt och redovisningsplikt i olika sammanhang just därför att denna information utgör ett nödvändigt underlag för bl.a. beskattningen. Det är svårt att se att en besläktad ordning när det gäller TV-apprater skulle innebära något principiellt nytt och betänkligt. Därför menar jag att det egentligen bara föreligger känslomässiga argument mot den ordning som förordas i propositionen och som fått överväldigande stöd i utskottet. Jag kan väl förstå om den berörda branschorganisationen inte är särskilt road av att åläggas ett visst ytterligare besvär, men jag tycker nog inte man skall ta till så stora ord när man av det skälet motsätter sig förslaget. Det är intressant att notera att herr Annerås talar för en folkpartistisk motion som går på avslagslinjen. Det finns en annan folkpartimotion som går i rakt motsatt riktning. Att vara liberal är att vara kluven, som bekant. Vad beträffar herr Brundins funderingar i det här ämnet vill jag bara konstatera att det icke är några effektiva kontrollåtgärder han föreslår, För övrigt bortser han från på vilket sätt uppbörden av TV-licenser numera är ordnad. Inom utskottet har vi icke kunnat finna några rimliga skäl att gå emot propositionen, och jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! I dag förekommer det väl inget angiveri av det här slaget, men om en grupp av människor genom lag åläggs att hålla reda på en annan grupp, är det risk att det till slut blir ett slags angiverisystem. Det är vi rädda för, och det är den rädslan som ligger bakom reservationerna. Herr Björk i Göteborg talade om deklarationsplikten. Att deklarera är emellertid någonting som man gör själv — det är ingen annan som deklarerar åt en, såvitt man inte anlitar en byrå för det. Om man skall skaffa sig TV-licens innan man köper en TV-apparat, kan det sägas också vara en typ av självdeklaration. Då har man alltså talat om att man har löst licens och då kan man få köpa TV-apparaten. Det är som sagt en typ av självdeklaration. Vad beträffar bilregistreringen är det, efter vad jag tror mig veta, bilköparens sak att se till att hans bil registreras hos länsmyndigheten, men bilhandlaren sköter det som en serviceåtgärd. Bilar är dessutom så dyrbara att de väl inte direkt kan jämföras med TV-apparater. Jag vidhåller, fru talman, mitt yrkande om bifall till reservationerna 1 och 2.
Fru talman! Inget fall är det andra exakt likt, men det är väl alltjämt att ta till litet för stora ord, när man skrämmer med angivarsystem i samband med de problem som herr Nisser försöker aktualisera. I så fall skulle man kunna använda lika stora ord om den service som bilhandeln ger i samband med bilköp. Jag kan inte finna att dessa argument har någon sådan vikt, att det skulle behöva rubba utskottets bedömning.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1254 till årets riksdag med en utförlig motivering behandlat miljöproblemen. Ett av yrkandena, som kom att falla på utbildningsutskottets område, förekommer här i motionen 1461 och avser anslaget till ekologisk forskning. Det är onödigt att här upprepa den utförliga motivering som lämnas i den tidigare nämnda motionen; jag vill bara gå litet grand in på vad som ligger bakom vårt yrkande. Det nuvarande systemet i fråga om miljövårdsverksamhetens inriktning är ju ett avvägningssystem, där man försöker att, som man säger, göra en rimlig avvägning mellan dels ekonomiska intressen i samhället, dels miljövårdsintressen. Av detta följer att bedömningarna inte kommer att kunna bygga på några objektiva grundkriterier utan grundas på subjektiva ställningstaganden inom den miljövårdsförvaltning som har hand om detta system.

Vad det här är fråga om är att på sikt skapa fram ett forskningsunderlag som skulle kunna bygga upp ett beslutssystem som vilade på objektiva grunder. Det sägs i utskottets betänkande att det är fråga om stora kostnader, att arbetet måste föregås av noggrann planering och att det gäller ett tvärvetenskapligt arbete som är särskilt besvärligt att planera. Jag har inte alldeles dagsaktuella siffror för vilka kostnader man lägger ned på forskning, men jag har siffror som visar att medan man använder 80 procent av forskningsanslagen inom atom-, rymdoch försvarsområdena, så använder man mindre än 4 procent på just miljöforskning. Skulle man göra en prioritering, så är vi för vår del av den meningen att en omfördelning till fördel för miljöforskningen borde ske, även om det inte skulle vara möjligt att öka resurserna för forskningen som helhet. Situationen i dag är så allvarlig att vissa gifter i miljön redan nu hotar människan genom livsmedel och på annat sätt. Vad denna ekologigrupp syftar till är ju att i första hand klarlägga de störningar som ekosystemen på land i Sverige kan tåla och vilka gränser som finns för vad människan kan företa sig.

I fråga om den fysiska riksplan som har framlagts har man gjort en inventering av var man skall lägga industrier osv. Men man har inte heller det forskningsunderlag som man skulle behöva för att på ett riktigt sätt kunna göra en industriplanering. Jag tror att det även ur denna aspekt — åstadkommande av en verklig riksplanering — är av stor betydelse att detta projekt kan genomföras. Utskottet är ju i sin skrivning också positivt till idén som sådan. Man säger bara att det kommer att kosta mycket pengar och att arbetet måste föregås av en noggrann planering. I det avseendet har jag inte någonting att erinra, men jag är av den meningen att de anslag som har yrkats i reservationerna bör kunna ges och att detta arbete bör komma i gång. Jag vill, fru talman, med detta yrka bifall till reservationerna nr 1 a och 1 bi utbildningsutskottets betänkande nr 22.

Fru talman! Den forskning om fusionsenergi som bedrivs i Sverige har mycket knappa ekonomiska resurser. En forskningsgrupp vid tekniska högskolan i Stockholm under professor Bo Lehnerts ledning koncentrerar sitt arbete på grundläggande experimentella studier av inneslutning av plasma i magnetfältskonfigurationer av ringströmstyp — något som torde vara välbekant för kammarens ledamöter. Det innebär att gruppen arbetar på det etappmål som för närvarande anses vara det viktigaste inom fusionsforskningen: att nå fram till en plasmafysikalisk principlösning. Gruppen vid tekniska högskolan intar trots begränsade resurser en framträdande plats inom den internationella fusionsforskningen. De ekonomiska resurser som ställs till gruppens förfogande har rört sig om ungefär 1,2 miljoner kronor per år. I petita har man i år begärt 3 miljoner kronor. Det är atomforskningsrådet som förmedlar anslagen. Rådet har i årets statsverksproposition fått sin anslagsbegäran kraftigt nedprutad. I reservationen 2 föreslår vi från folkpartiets sida att ytterligare 800 000 kronor ställs till rådets förfogande i syfte att ytterligare understödja fusionsforskningen, som är så nödvändig för framtiden. Vi vill särskilt understryka att denna forskning på nuvarande stadium förvisso inte kräver några experiment som leder till kostnader av storleksordningen 10 eller 100 miljoner. Vi vet att ytterligt viktigt arbete kan utföras genom en sådan blygsam ökning av anslagen som vi föreslår. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2.
Fru talman! Det är ett par hundra miljoner kronor som riksdagen nu kommer att bevilja till olika forskningsråd för angelägna forskningsprojekt. Till betänkandet har fogats två reservationer. Det rör sig om ganska blygsamma belopp som man önskar öka statens anslagsgivning med, och jag vill gärna från utskottsmajoritetens sida säga att det är självklart så att den ekonomiska forskningen är utomordentligt betydelsefull liksom den fusionsforskning, om vilken utskottets vice ordförande nyss talade. De motiv utbildningsutskottets majoritet har för att inte gå med på ytterligare höjning av anslagen är endast resursskäl. Med hänsyn till de begränsade resurserna ber jag alltså, fru talman, att på alla punkter få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.